Fru talman! Roger Haddad har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag för att öka polisens möjlighet att komma åt kriminella nätverk. Han frågar också om jag avser att lägga fram förslag för att ytterligare komma åt problemet med illegala tunga vapen som används vid grov brottslighet. Slutligen frågar Roger Haddad om jag avser att ge ytterligare uppdrag åt Polismyndigheten med anledning av händelserna i Biskopsgården.Våldsdådet i Biskopsgården var och är en tragedi för de drabbade och deras anhöriga. Det är också ett tecken på att de insatser som samhället hittills har gjort inte har varit tillräckliga. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerProblemet med kriminella gäng och grov organiserad brottslighet måste dock adresseras på flera sätt. Inom Regeringskansliet har förslag på sekretesslättnader mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra och upptäcka grov organiserad brottslighet tagits fram. Syftet är att underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna för att åstadkomma ett mer effektivt arbete mot brottsligheten. Förslagen bereds för närvarande på Regeringskansliet.Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet har övervägt om det straffrättsliga regelverket på vissa områden kan skärpas för att mer effektivt motverka organiserad brottslighet. Utredningen föreslog bland annat att förstadier till allvarliga brott som är vanligt förekommande inom organiserad brottslighet ska kriminaliseras i större utsträckning. Betänkandet har remitterats, och även det bereds nu inom Regeringskansliet.Förekomsten och införseln av illegala skjutvapen i Sverige är ett allvarligt samhällsproblem. Samverkan mellan myndigheter är en nyckel i kampen mot denna typ av brottslighet. Tullverket och Polismyndigheten har stärkt sitt samarbete de senaste åren, och det har gett goda resultat. För att underlätta Tullverkets kontrollarbete föreslår regeringen i en proposition som nyligen har överlämnats till riksdagen att Polismyndigheten ska ges möjlighet att medge Tullverket och Kustbevakningen direktåtkomst till uppgifter i vapenregistren.Det krävs också konkreta brottsförebyggande insatser. De insatser som polis, andra statliga myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och företag gör har stor potential. Tyvärr har det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå varit åsidosatt de senaste åren. Parallellt med satsningar på rättsväsendet kommer regeringen därför att öka de brottsförebyggande åtgärderna. Bland annat ska en ny nationell handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet tas fram.Regeringen har således tagit flera initiativ som syftar till att reagera mot den grova organiserade brottsligheten, motverka kriminella gäng och försvåra införseln av illegala vapen. Regeringens politik för fler jobb, minskade ekonomiska klyftor och satsningar på utbildning är dessutom grunden för att fler unga ska känna en framtidstro såväl i Biskopsgården som i andra delar av landet.

De blir tyvärr inte lugnare av att vi erbjuder amnesti om man går till det lokala poliskontoret och lämnar in k-pisterna.Det som bekymrar mig lite grann i statsrådets svar är att man också hänvisar till det pågående arbetet och får det att låta som nyheter. Det som låter som nyheter, men det mesta beställdes faktiskt av den dåvarande alliansregeringen. Så sent som i september 2014 gjorde vi en första skärpning av innehav av illegala vapen - den 1 september 2014 trädde en ny lagstiftning i kraft.Det finns en annan del, och jag pekade på den för ett par veckor sedan i samband med en debatt om polisfrågor i kammaren. Folkpartiet anser att vi borde ta med de andra delarna i förslaget, nämligen att överväga en kriminalisering av inte bara själva brottet utan även förberedelser av brottet. Det innebär att även de som befinner sig i det kriminella nätverket omfattas, till exempel de som skjutsar, härbärgerar vapen eller på olika sätt assisterar. Det finns ett sådant färdigt underlag.Fru talman! Sedan var det frågan om brottsförebyggande arbete. Av statsrådets interpellationssvar kunde man få uppfattningen att den förra regeringen inte prioriterade det brottsförebyggande arbetet. Det är inte sant. Vi behöver bara titta på regleringsbrevet till polisen för 2014, där polisen har fått ett uttryckligt uppdrag att särskilt jobba med att följa upp det brottsförebyggande arbetet och ta fram metoder som har koppling till forskning och polisens underrättelseverksamhet.

Fru talman! Jag är ledsen om Roger Haddad har fått intrycket att jag har sagt att den förra moderatledda regeringen inte har gjort någonting. Den gjorde naturligtvis en massa saker under sina åtta år, men tyvärr har det inte lett fram till det resultat vi har önskat. Jag tror att Roger Haddad och jag är överens om det. Det är därför vi måste vidta ytterligare åtgärder. Om den tidigare moderatledda regeringen hade varit tillräckligt framgångsrik hade det inte behövts ytterligare åtgärder. Det är själva grunden för Roger Haddads fråga. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerLåt oss punkta upp vad som är viktigt för att komma åt de kriminella gängen. Det handlar naturligtvis om att minska vapentillgången, både grova vapen som Roger Haddad tar upp och lätta vapen. Vi måste trycka vapnen bort från dessa människor, som i regel har en dålig impulskontroll som leder till ett antal brott. Vi måste ha bättre samverkan mellan myndigheter och lätta på sekretessen mellan myndigheter så att vi kan komma åt grupperna. Vi måste bli bättre på att förverka deras tillgångar. När de har skulder ska vi plocka av dem klockor, pengar, motorcyklar och bilar. Det är ett förvånansvärt effektivt vapen mot den grova organiserade brottsligheten. Och vi måste naturligtvis utöva ett betydligt bättre brottsförebyggande arbete.Tyvärr imponerade inte den tidigare moderatledda regeringens regleringsbrev till polisen. Där är precis allt prioriterat. Det finns ingenting som inte är prioriterat. I den meningen kan man naturligtvis stå i varje riksdagsdebatt och säga att en viss fråga var prioriterad av den förra regeringen i och med att den stod med i regleringsbrevet. Men frågan blir inte prioriterad bara för att den står med i regleringsbrevet. Precis som i de borgerliga motionerna som har antagits av riksdagen finns inte en enda sida, inte en enda stavelse, inte en enda rad om vad som inte ska vara prioriterat. Vilken del av polisarbetet ska prioriteras bort? Det finns inte en rad. Allt är prioriterat. Därmed, fru talman, är faktiskt ingenting prioriterat.Jag hoppas att vi är överens om vikten av det brottsförebyggande arbetet. Jag hoppas att vi ska få bred uppslutning i kammaren för att skärpa det brottsförebyggande arbetet, dels för polis och säkerhetspolis, dels för resten av samhället - skola, socialtjänst, försäkringskassa. Jag hoppas att Folkpartiet kommer att vara en del i det arbetet för att skärpa det brottsförebyggande arbetet i Sverige.
Fru talman! Jag är ledamot för Folkpartiet i justitieutskottet. För några veckor sedan antog vi 17 tillkännagivanden till regeringen. Några av statsrådets regeringspartner i Miljöpartiet och även det egna partiet var inte beredda att gå oss till mötes i utskottet. Det var en tydlig signal från utskottets sida att vi har högre ambitioner och att vi vill få fram ett antal ärenden snabbare än det som regeringen nämner. Det gäller till exempel en lag om informationsutbyte mellan myndigheter och att lätta på sekretessen. Det var precis ett sådant tillkännagivande som vi gjorde för två veckor sedan i kammaren. Vi hoppas att det kommer ett sådant förslag.Sedan var det frågan om vad den tidigare regeringen gjorde i fråga om förebyggande insatser, prioriteringar och vad som inte pekades ut. Läs Rikspolisstyrelsens årsredovisning för 2014 under avsnittet Brottsbekämpning! Där står det tydligt att rättspolitiken fick 40 miljarder. Ungefär hälften av dem, 20 miljarder, går till svensk polis. Antalet poliser har ökat. Det är i sig en brottsförebyggande åtgärd - om vi får polisen att syssla med rätt saker. Även i den frågan fick utskottet fram ett tillkännagivande att statsrådets regering och departement ska återuppta utredningen om att renodla polisens uppdrag så att de kan ägna sig åt till exempel brottsförebyggande arbete och att vara synliga.

Men polisen fick resurser och hade ett utpekat uppdrag. Polisen och Rikskriminalpolisen har gjort ett mycket bra jobb i det avseendet.Polisen behöver mer resurser, men det behöver inte bara vara pengar. Den nya polisorganisationen är ett sätt att effektivisera samarbetet så att man inte är helt beroende, som man var tidigare, av enskilda polismyndigheter regionalt.I polisiära termer finns något som heter särskild händelse. I februari avslutades ett sådant uppdrag för polisen i Västra Götaland. Polisen samordnade och mobiliserade resurser. Jag hoppas att polismyndigheten har de förutsättningar som krävs för att komma åt de tunga kriminella nätverken. Det är ett arbete.Det tredje gäller riksdagens, lagstiftarens, signal till dem som sysslar med den typen av brott. Det kan gälla införsel av vapen, försäljning av vapen och att det är lätt att få tag på tunga vapen. Straffskärpningarna har inte alltid hängt med. Många i nätverken slipper straff därför att lagstiftningen inte har anpassats.
Fru talman! Vi måste ändå notera att vi har haft åtta år med en moderatledd regering. Under den tiden har straffen för det mesta skärpts. En del har varit bra. Jag välkomnar de skärpningar som gjordes i fråga om vapenbrott. Straffsatserna fördubblades. Det var Socialdemokraterna som drev fram lagen, men låt den moderatledda regeringen få kredd för den saken. Det har jag inget problem med.Straffsatserna för vapenbrott fördubblades. Brottsrubriceringen särskilt grovt vapenbrott infördes. Det var för ett halvår sedan.Nu står Roger Haddad här och säger att han vill skärpa vapenstraffen. Bör det ändå inte finnas visst utrymme för analys och eftertanke? Är nya skärpningar av vapenstraffen, de som nyss har skärpts och knappt trätt i kraft, lösningen? Tillåt mig tvivla. Jag blir gärna överbevisad om detta, men tillåt mig tvivla.Hur stryper vi nyrekryteringen till de kriminella gängen? Hur har samhällsutvecklingen i stort påverkat de kriminella gängens möjlighet att rekrytera? Vi har haft åtta år av ökade klyftor, sjunkande skolresultat och växande arbetslöshet. Utanförskapet i områden som Biskopsgården, Rågsved och Tensta har ökat. Hur har det påverkat samhällsutvecklingen och de kriminella gängens möjlighet att rekrytera?Är det kanske så att det brottsförebyggande arbetet måste börja tidigare än med polisen och batongen, även om det är viktigt? Handlar det om hur skola och bostadsområden fungerar och om hur resurserna i samhället är fördelade? Kan det spela in?När det gäller de 17 tillkännagivandena är en del sådant som vi håller på att jobba med. Det gäller till exempel sekretessen, som Roger Haddad nämnde. Det är ett helt poänglöst tillkännagivande. Det är som att tillkännage för regeringen att solen ska gå upp i morgon. Det kommer den att göra oavsett om riksdagen tillkännager det eller inte.Ni kommer givetvis att bli bönhörda. Vi kommer att lägga fram denna lagstiftning på riksdagens bord. Det hade vi gjort även utan ert tillkännagivande.När det gäller prioriteringen av polisens resurser borde oppositionen fundera över sina ställningstaganden. Det kommer motion på motion från borgerliga ledamöter om vad polisen ska prioritera. Det blir långa listor med vad som ska prioriteras. I era 17 tillkännagivanden om allt som polisen ska prioritera över annat fanns till och med att brott mot djurrättsaktivister skulle prioriteras. Det ville Roger Haddad tillkännage för regeringen, och det gjorde också riksdagen.Finns det inte en risk när man går in på område efter område och prioriterar att man till slut inte prioriterar någonting? Kan inte arbetet mot den grova organiserade brottligheten bli lidande när oppositionen väljer att prioritera så mycket annat?Vi gjorde ett annat vägval. Vårt regleringsbrev till polisen är 50 procent kortare än den förra regeringens. Vi tycker att polisen ska vara polis och att polisen utifrån situationen i lokalområdet ska kunna prioritera efter den brottslighet de ser. Eller tuffare uttryckt: Det går inte att detaljstyra polisen i Göteborg från riksdagshuset.
Fru talman! Jag har förmånen att fortsätta att vara kommunpolitiker i Västerås och är skolpolitiker sedan 2002. Jag debatterar gärna utanförskapsområden och stadsdelar. Välkommen till Västerås, där jag har bråkat med Socialdemokraterna i åtta nio år om ett antal stadsdelar. De säger: Prata inte om det, Folkpartiet! Stigmatisera inte! Lyft inte fram dessa områden, för då blir det bara värre!Återigen: Det ska vara lokala överenskommelser mellan kommun, skola och polis, sociala insatsgrupper, fler poliser och en ny polisorganisation. Syftet från vår sida är att trycka ut pengar och resurser så att vi får lokala polisområden och närpoliser, vilket vi har förordat. Jag hoppas att detta också är Anders Ygemans uppfattning.Jag har inte sagt att det räcker att vapenlagstiftningen skärps. I min första kommentar till händelserna i Göteborg sa jag att bara skärpta vapenstraff inte räcker. Men uppenbart ser många av dem som deltar i de kriminella gängen möjligheter att hjälpa till, tjäna pengar och kanske få högre status. Men när dessa kriminella tungviktare sedan lagförs slipper många undan. Det skulle man kunna täppa till genom det förslag som finns på Regeringskansliet och som är ute på remiss, vilket är bra.Jag hoppas att detta var ett sätt att lyfta upp frågan. Polisens huvudproblem är inte mer resurser. De fick mer resurser varje år under vår regeringsperiod. Vi har också självkritiskt sagt att polisen måste bli mer effektiv, och jag hoppas att den nya polisorganisationen ska bidra till det.
Fru talman! Det är uppenbart att jag och Roger Haddad är betydligt mer överens än vad det kanske lät som i början av debatten. Jag delar i stort Roger Haddads analys.Låt mig använda den sista minuten av min talartid till att säga vad vi skulle kunna göra ytterligare. Straff är viktigt. Det är viktigt att man får kännbara straff när man gör fel. Men om upptäcktsrisken är låg spelar straffet mindre roll. För att ett straff ska vara avskräckande måste man också kunna råka ut för det. Det är också viktigt att de som väljer att lämna de kriminella miljöerna får det stöd de behöver. Det handlar om polisens säkerhetsarbete så att de kan känna sig trygga och säkra. Det handlar också om det sociala arbetet, om att få en ny chans, jobb och framtidstro. Här har vi en hel del att lära oss och göra. Vi måste visa att det finns en positiv väg ut för dem som väljer att lämna brottets bana.Det ska vara hårda straff för dem som väljer brottets bana, men det ska också finnas en positiv väg ut. Här tror jag att vi i det framtida arbetet i riksdagen kan ha nytta av varandras ståndpunkter och synpunkter. Jag tackar Roger Haddad för chansen att utbyta dem i dag.